Herr talman! Nils Erik Wååg hävdar att vi hade fel när vi betygsatte löntagarfondernas verksamhet, fast kanske från något olika utgångspunkter. Jag tror dock att om vi studerar protokollet — jag har inget skriftligt manuskript till den replik det gäller — kommer vi att se att jag sade ”starta företag”. När man går in i förväntningskapitalmarknaden är det ju inte så att man startar företag utan man ger ett kapitaltillskott som sedan används som delfinansiering av starten. Utifrån mitt språkbruk och utifrån mitt sätt att se på begreppet ”starta företag” som något som man gör ensam menar jag nog att löntagarfonderna inte har startat företag. Har jag fel är det bra om Nils Erik Wååg utpekar de företag som löntagarfonderna har startat, vilka de eventuellt har köpt och driver ensamma. Det är intressant också med tanke på de regler som man har för löntagarfondernas verksamhet.

Herr talman! Nils Erik Wååg säger att oppositionen har svårt att mobilisera kritik mot socialdemokratin. Jag höll på att säga: Tack, snälla socialdemokraterna, för högkonjunkturen ute i industrivärlden och här i Sverige! Tänk, att man skall behöva påminna näringsutskottets ordförande om att det är skillnad på högkonjunktur och lågkonjunktur, att socialdemokraterna år efter år försöker låtsas som om den skillnaden inte fanns, och att socialdemokraterna nu har haft turen att regera under en mycket lång och intensiv högkonjunktur! Det måste sätta sina spår inom näringslivet — det skulle vara verkligt dåligt annars! Nils Erik Wååg sade också att vi har ett bra regionalpolitiskt skyddsnät i Sverige. Då måste jag fråga: Varför då dessa krispaket — krispaketet för Bergslagen, krispaketet för Norrbotten, krisen i sydöstra Sverige och övriga satsningar som måste ske av regionalpolitiska hänsyn därför att det är kris? Är verkligen nu allt så bra i näringspolitiken och i näringslivet i Sverige att det är orimligt att ställa några förslag? De förslag vi har kommit med måste vi få tala för och debattera utan att bli beskyllda för att hålla eleganta valtal. Nils Erik Wååg säger att han nödgas hålla sig till näringsutskottets frågor. Jag vill ifrågasätta huruvida man gör det i betänkandet, när man t.ex. behandlar hantverksfrågorna. Jag vill återkomma till dem. 129 Varför skjuter näringsutskottet ifrån sig den frågan? Man vill inte ta i den utan hänvisar till andra utskott och till centrala hantverksrådet och menar att det är deras sak att sköta. Men nog är väl hantverksyrkena ett väldigt stort intresse för just näringsutskottet! Och nog borde näringsutskottet kunna uttala någonting om vikten av hantverk och om vad som behöver göras för att stödja hantverket. Så säger näringsutskottets ordförande att dörren står helt öppen när det gäller småföretagsförslag och att vi slår in öppna dörrar. Varför då inte ställa sig bakom folkpartiets förslag och tala för att löntagarfonderna kommer bort, att vi får stimulera andel-i-vinst-system, att vi minskar byråkratin och sätter litet tänder i normgruppen och släpper in näringslivsfolk i stället för att låta avbyråkratiseringen avstanna? Och så det här med valstrategi och borgerlig splittring: Jag tror nog att svenska folket kan glädja sig över att vi inte har ett tvåpartisystem i Sverige!

Herr talman! Om jag skall börja med Gudrun Norberg så tycker jag nog att hon ärlitet otacksam. Här har jag gjort allt för att berömma henne, och sedan säger hon att jag är oförskämd. Kanske har hon missuppfattat mig och tror att jag var elak. Om det var avsikten eller inte lämnar jag därhän. Jag skall uppehålla mig litet mer vid Gudrun Norberg. Skillnaden mellan Sverige och omvärlden är att vi i Sverige har 1,5-2 96 arbetslösa. I den omgivning som är våra handelspartner arbetar man med 10-11 96 arbetslöshet. Det är ingen konst att då hålla inflationen nere. Det är verkligen något som bör vägas in när vi bedömer Sveriges standard i världen. Och krispaketen ingår just i det regionalpolitiska skyddsnät som vi har och som vi underhåller. Så till Paul Lestander: Jag kan naturligtvis inte namnge något företag så här på ögonblicket. Jag citerade ur den skrift som Ventureklubben spred i morse, någon ytterligare kunskap har jag inte om frågan, men där står uttryckligen att löntagarfonderna har bidragit med 267 miljoner kronor, vilket ju åtminstone är ett betydande belopp. Per-Ola Eriksson vill pressa mig på vad jag tycker om PK-bankens affär. Om det säger jag: Låt oss vänta och se några dagar så skall jag kommentera det sedan. Per-Ola Eriksson pekar på koncentrationen inom näringslivet, och jag måste fråga, i den mån det nu går att besvara: Hur skall det gå till att förhindra koncentration? Hur skall staten uppträda för att förhindra den koncentration som ni finner anmärkningsvärd och med vilka medel? Jag skulle vilja passa på att ställa en fråga till Per-Ola Eriksson. Några talare, och jag tror även Per-Ola Eriksson, förde arbetsgivaravgiften på tal. Har det presenterats någon utvärdering av effekterna av nedsättningen av arbetsgivaravgiften i Norrbotten i allmänhet och i Svappavaara i synnerhet? Berätta i så fall om den i nästa replik. Jag vill sedan säga några ord till Erik Hovhammar. Om Erik Hovhammar underkänner alla mina mått finns det ändå här ett par ovedersägliga klart borgerliga mått. Mellan 1982 och 1987 hart.ex. industriinvesteringarna ökat med 60 20. Det är således ett mått på näringslivets förtroende för gamla Sverige. Vi har vidare det verkligt borgerliga måttet — aktierna. Aktiekurser Prot. 1987/88:115 na har ökat med 300 96 sedan 1982. 5 maj 1988 Näringspolitik

Herr talman! Vad gäller det sista som Nils Erik Wååg sade är ju att märka att aktierna är en måttstock på utvecklingen i näringslivet. Den 19 oktober i fjol var den svarta dagen. Aktiekurserna sjönk då i hela världen. De har nu kommit tillbaka och är på väg uppåt. Det är helt riktigt. Nils Erik Wååg har goda kunskaper om småföretagande. Jag blir emellertid litet förvånad när han som näringsutskottets ordförande kan acceptera förslaget om kompetensvillkor för företagare och godta en generell etableringskontroll. Vilken myndighet kan utfärda ett körkort för företagare? Jag har mycket svårt att förstå det. Jag är säker på att den borgerliga fronten när det gäller småföretagspolitiken kommer att hålla. Den stundande valrörelsen kommer att bekräfta detta. Herr talman! Till sist vill jag med glädje notera de vänliga ord som min gode vän Nils Erik Wååg nyss riktade till mig. Detta blir förmodligen den sista riksdagsdebatten mellan Nils Erik Wååg och mig. Vi har som nämnts debatterat näringspolitik här i kammaren i 20 år. Dessförinnan har vi i många år gjort det runt om i Sverige på skilda företagarmöten och konferenser. Vi har arbetat med tonvikt på småföretagandefrågor. Det är ganska naturligt, eftersom vi båda har varit egenföretagare under många år. Vi har haft olika uppfattningar i vissa frågor. Det har jämväl kommit till uttryck i dagens debatt. Det har vi råd med. I en demokrati har vi råd att ha skilda uppfattningar. Jag har för övrigt markerat det tidigare här i dag. Jag vill allra sist säga att det har varit stimulerande att möta en så generös politiker som Nils Erik Wååg. Jag ber att uppriktigt få tacka honom för dessa givande år. Tack!
Herr talman! Nils Erik Wååg sade att om vi väntade någon dag, så skulle han ge besked om hur han såg på PK-banksaffären och handeln med Erik Penser. Jag har sett fram emot det uttalandet. Jag hoppas att det inte dröjer så länge. Jag skulle också gärna vilja efterlysa Nils Erik Wåågs uppfattning när det gäller den tilltagande maktkoncentrationen i övrigt i näringslivet och den fusionsgalopp som har pågått, inte minst under det senaste halvåret. När kommer Nils Erik Wåågs och socialdemokraternas reaktion på den punkten? Nils Erik Wååg sade att aktiekurserna har stigit med mer än 300 26. Man kan ju ställa sig frågan om vem som i första hand har tjänat på det. Hur har förmögenhetsfördelningen blivit i riket? Jag är inte så säker på att aktiekurserna har varit jämt fördelade och att värdestegringen har varit jämnt fördelad mellan olika individer i samhället. Det har nog varit ett begränsat antal människor och företag som har tjänat på det. Antalet miljardärer och miljonärer har visserligen ökat något under de senaste åren. Jag vet inte om Nils Erik Wååg är nöjd med den utvecklingen. Jag tycker att det finns vissa tvivelaktiga inslag i den. Socialdemokraternas politik har i alltför stor utsträckning varit storföreta 131 Prot. 1987/88:115 gens och koncentrationens politik. Det är därför som Kjell-Olof Feldt och 5 maj 1988 Thage G Peterson har blivit något av storföretagens guldgossar. Centern vill skapa en gräddfil för småföretag. Vi behöver småföretag över hela landet. Vi behöver lägre arbetsgivargifter för dem, ökad satsning på teknikutveckling, ökad satsning på innovationer, stöd för uppfinnare och inte minst en satsning på de tekniska högskolorna för att man tillsammans med småföretagen skall kunna utveckla produkter och affärsidéer. Det är också mycket värdefullt för de anställda i företagen att kunna få ökat inflytande. Inflytandet i de mindre företagen ökar jämfört med i de stora företagen. Herr talman! Jag har inte varit så många år i riksdagen som Erik Hovhammar och Nils Erik Wååg. Under de år jag har haft förmånen att tillhöra näringsutskottet har jag dragit fördel av det arbete som Nils Erik Wååg har gjort, och jag har enbart positiva erfarenheter av detta. Nils Erik Wåågs sätt att leda utskottet har varit uppskattat. Jag vill också ansluta mig till de tack som Erik Hovhammar riktade till Nils Erik Wååg. Detta är när det gäller näringspolitiken troligen vår sista debatt här i kammaren. Jag kan också passa på att tacka Erik Hovhammar för hans insatser i näringsutskottet och till den mycket stimulerande debatten. Nils Erik Wååg ägnar sig också åt det norrländska näringslivet. Trots att han är bosatt i Skåne leder han Norrlandsfonden. Det fanns en del som var skeptiska när Nils Erik Wååg blev ordförande för Norrlandsfonden. I dag tror jag inte så många är skeptiska.

Herr talman! Ja, vi är överens om att löntagarfonderna inte har startat några nya företag. Vi har hela tiden vetat om att fonderna har satsat pengar i olika börsnoterade företag — om detta råder det inga delade meningar. Angående frågan om börsvärdestegringarna är det bara att konstatera att de är ett uttryck för att utsugningen har skärpts. Stegringarna är också ett uttryck för att man ännu inte har återvunnit 1976 års nivå på reallönerna bland LO-grupperna. Det är faktiskt denna fördelning av reallönerna som har lett till de enorma vinstökningarna. Några ord om dessa paket. Norrbottenspaketet och Bergslagspaketet har faktiskt kommit till på initiativ av centern, folkpartiet, moderaterna och vpk. Vi krävde förslag till ytterligare infrastrukturella satsningar. Det är ju välkommet att förslag på sådana satsningar äntligen har lagts fram. Till sist vill jag ansluta mig till raden av tackare. Som innehavare av en suppleantplats i utskottet har jag inte i samma utsträckning som de ordinarie ledamöterna, som har varit i riksdagen länge, kommit i beröring med Nils Erik Wååg och Erik Hovhammar. Men tack i alla fall!
Herr talman! Socialdemokraterna kan inte ta åt sig äran av att det har rått en högkonjunktur under flera år, men Nils Erik Wååg säger att de i alla fall har hållit arbetslösheten nere, och att den är mycket låg i Sverige. Det underlättar om man kan få fram bra arbetslöshetssiffror. Men man skall 132 betänka att det finns mellan 150 000 och 200 000 personer i Sverige som är föremål för sysselsättningsåtgärder av olika slag trots denna högkonjunktur, och det är kanske inte en så lyckad politik. Jag vill också avsluta med att bli litet sentimental. Även jag uppskattar Nils Erik Wååg mycket både som person och som ordförande i näringsutskottet. Inte heller jag har någon lång erfarenhet, men mina tre år i näringsutskottet har i alla fall lett till att jag har gjort en mycket trevlig bekantskap.
Herr talman! Nu har alla varit så vänliga, så nu nödgas jag hålla inne med de spetsiga repliker jag hade tänkt komma med. Därmed får jag tacka för den här debatten.

Herr talman! Jag måste börja med att fråga Paul Lestander en sak. Han sade i sitt anförande någonting som jag hoppas att jag missförstod: Näringspolitiken gynnar företagen. Jag uppfattade att Paul Lestander var kritisk till att näringspolitiken gynnade företagen. Men det är väl just det vi skall sträva efter, att genom en förståndig näringspolitik skapa förutsättningar för företagen att utvecklas och därmed bereda sysselsättning och medverka till ökat välstånd och till framåtskridande, till gagn för oss alla. Till Nils Erik Wååg vill jag säga att visst gläds vi alla åt det som står i småföretagsbarometern. Men det finns ändå en sak i den som oroar och har oroat hela tiden som denna småföretagsbarometer har funnits. Det gäller viljan till nyanställningar. I den senaste småföretagsbarometern står: Däremot har andelen företag som ökat antalet sysselsatta minskat betydligt sedan i höstas, detta trots att fler haft planer på att öka sysselsättningen.

Herr talman! Hantverkets ursprung ligger av naturliga skäl så långt tillbaka i tiden att det sammanfaller med människans eget. Det är i själva verket så, att det var förmågan att tillverka stenredskap som var början till att människan skilde ut sig från de övriga arter som befolkade jorden. Genom alla tider har hantverkskunnandet varit en förutsättning för framåtskridande och ökat välstånd. Utövat som konsthantverk har det berikat våra liv i en utsträckning vi knappast kan fatta. Inte ens industrialismens genombrott under senare hälften av 1800-talet eller den under 1900-talet dynamiska, tekniska utvecklingen har kunnat göra oss oberoende av hantverkarens tjänster. Tvärtom, vi har aldrig tidigare varit i så stort behov av välutbildade hantverkare. Nya områden har tillkommit som kräver service av skickliga yrkesmän. Till kraven på att bevara hantverkskunnandet hör de anspråk som med all rätt ställs — nämligen att kunna bevara kulturarvet i stort. Kunskapen om hur byggnader och föremål bör rustas upp och underhållas framstår som alltmer betydelsefull. Det är därför väsentligt att hantverkarna inte stannar i utvecklingen. Vidareutbildning, öppenhet inför de nyheter som kan utnyttjas och tillämpas, känsla för att ta upp nya produkter och för att utveckla ny teknik är några förutsättningar för hantverkets fortbestånd och utveckling. Är vi då medvetna om allt detta? Inser vi den stora roll hantverket spelar i dagens Sverige? Ja, många gör det. Småföretagens riksorganisation, som verkat sedan 1905, har genom åren tagit sitt ansvar, senast dokumenterat genom bildandet av Stiftelsen Hantverksfrämjandet, som under sig har bl.a. Centrala hantverksrådet och Hantverkets folkhögskola i Leksand. I samband med den under senare år alltmer diskuterade regionalpolitiken har vi moderater i motioner och uttalanden starkt betonat den betydelse de små företagen har när det gäller att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i landets alla regioner. För att detta skall vara möjligt krävs i första hand ett bättre allmänt företagarklimat med allt vad det innebär i form av sänkt skattetryck, begränsning av regleringar och krav på uppgiftsskyldighet, reformer på det arbetsrättsliga området etc. Jag har betonat att vi måste se som en viktig uppgift att på olika sätt ta till vara hantverkets rättmätiga intressen och medverka till att stärka denna betydelsefulla del av svenskt näringsliv. Det är angeläget att konstatera att moderaterna, liksom också folkpartiet och centern, genom väckta motioner även i handling eftertryckligt visar att man inser nödvändigheten av att inom ramen för de medel som via industridepartementet anvisas statens industriverk stödja de verksamheter som är lokaliserade till Leksand, i första hand Centrala hantverksrådet. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte heller i år kan medverka till ett i enighet fattat beslut i dessa för de minsta företagarna så vitala frågor. Vi anser att i Leksand finns förutsättningarna, kunnandet, entusiasmen och de för sina uppgifter hängivna människorna. Där kan — med alla goda viljors hjälp — inrättas ett nordiskt hantverkscentrum, ett institut för instrumenthantverk och en databas. En ytterligare förstärkning av Centrala hantverksrådet skulle göra det möjligt för rådet att på ett avsett — och fullgott — sätt utföra sina uppgifter.

Sverige behöver hantverket. Jag yrkar bifall till de reservationer där moderaterna finns bland undertecknarna. Tillåt mig också att sälla mig till de talare som härifrån tidigare framfört ett varmt tack till Nils Erik Wååg för det sätt på vilket han genom många år som ordförande har lett utskottets arbete.

Herr talman! Lars Ahlström ställde en fråga till mig — om jag verkligen 5 maj 1988 kunde mena det jag har sagt. Lars Ahlström har, såvitt jag kan förstå, inte förstått inledningen av mitt anförande. Jag målade min idealbild av hur en socialistisk näringspolitik i det här landet skulle utformas, med stöd av de fonder en nationalisering av bankerna kunde ge och med en produktion baserad på mänskliga behov.

Det här innebär att jag växlade över från min beskrivning av den ideala näringspolitiken till att säga vad det faktiskt handlar om i dag. Jag sitter själv i den regionalpolitiska nämnden, som är politisk rådgivare till SIND när det gäller det samhällsstöd som man där ger ut till olika företag. Det finns företag som man vid skilda tidpunkter måste stödja i deras verksamhet. Men utifrån mitt synsätt om vad som borde vara den ideala näringspolitiken, så är det inte den vi talar om i dag.

Herr talman! Jag tackar Paul Lestander för detta klarläggande.

Herr talman! Jag är inte så säker på att Lars Ahlström och jag lägger in samma begrepp i frågan om hur ett företag positivt skall gagna varje del i Sverige. Det finns företag vilkas verksamhet i sig innebär sådana faror för miljön och för de anställda att det inte är säkert att en utveckling av sådana företag är gynnsam för någon människa. Men utifrån de olika ideologiska synsätt som jag och Lars Ahlström har lär vi väl aldrig komma till någon konsensus om vad som är bra för Sverige. Vi lär nog aldrig bli eniga.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 24 behandlas i huvudsak den del av budgetpropositionen som gäller anslag inom industridepartementets ansvarsområde. Jag vill göra herr talmannen uppmärksam på att detta betänkande justerades i utskottet den 17 mars. Om riksdagen fattar beslut om det i morgon, vilket är osäkert, innebär det att det sker två veckor efter det att betänkandet bordlades i kammaren. Jag har svårt att inse att detta kan bero på utskottet och dess värderade ordförande, som även jag vill tacka liksom tidigare talare i kväll. Utskottet har nämligen minimala möjligheter att påverka ärendelistan här i kammaren. Som framgår av de reservationer som har fogats till betänkandet har moderata samlingspartiets företrädare i utskottet reserverat sig till förmån för en betydligt lägre kostnadsnivå i jämförelse med regeringens förslag. Våra förslag skall ses i relation till de åtgärder — framför allt på skattepolitikens område — som vi har föreslagit i syfte att främja näringslivets konkurrenskraft och framtida lönsamhetsutveckling. Dessa förslag utgår från vårt synsätt att en generell ekonomisk politik bättre kan befrämja näringslivets utveckling än en politik som innebär selektiva bidrag. Avregleringar och avmonopoliseringar är också nödvändiga. Den viktigaste åtgärden för att förbättra näringslivets villkor är emellertid en politik som stärker marknadsekonomins funktionssätt och som lägger grunden till ett förbättrat konkurrensläge för näringslivet. Från kommittéanslaget bestrids utgifter för ett antal branschpolitiska råd och delegationer samt viss utredningsverksamhet. Värdet av branschråden och liknande samrådsorgan är enligt vår mening tvivelaktigt. De medför en onödig formalisering av kontakterna med näringslivet och drar dessutom betydande kostnader. De bör läggas ned. Även andra besparingar på utredningsanslaget bör kunna göras. I reservation nr 2 föreslår vi tillsammans med folkpartiet att anslaget minskas med 8 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. I samband med övervägandena år 1983 om industriverkets organisation riktades från moderata samlingspartiets sida stark kritik mot regeringens förslag. Kritiken gällde bl.a. de ökade resurserna för branschutredningar och olika slag av riktade stödinsatser. Det finns skäl att på nytt ta upp frågan om myndighetsorganisationen. Genom en övergång från selektiva stödformer till generellt verkande åtgärder inom industripolitiken bör huvuddelen av den verksamhet som för närvarande bedrivs inom SIND kunna avvecklas i motsvarande delar. De viktiga myndighetsuppgifter som i dag handläggs inom SIND bör tillsammans med en stor del av berörd personal under nästa budgetår kunna överföras till andra myndigheter, främst styrelsen för teknisk utveckling, STU. En begränsning av SIND:s verksamhet bör kunna inledas redan nu. I första hand bör den pågående utredningsverksamheten avvecklas. Jämfört med liknande utredningsverksamhet vid t.ex. IUI, SNS, STU och IVA har SIND:s verksamhet lett till begränsade resultat. Huvudprogram 1, utred ningsverksamhet, bör därför avvecklas. Vi beräknar i reservation nr 3 ett minskat anslag med utgångspunkt i detta synsätt. SIND:s utredningsverksamhet styrs i stor utsträckning av industridepartementet. De utredningar regeringskansliet önskar kan genomföras av andra myndigheter eller enskilda konsulter. Genom besparingar på andra program bör utredningar nära slutskedet färdigställas. Det extra anslaget B 2 för experter och tillfällig personal, m.m. bör sålunda kunna utgå i sin helhet. De exportfrämjande åtgärder som administreras av industriverket bör överföras till Exportrådet. Det skulle underlätta ett effektivt, långsiktigt och samordnat svenskt exportfrämjande om en större del av det totala statliga stödet till verksamheten kanaliserades genom Exportrådet. Genom en sådan överföring skulle det reala värdet av det i den här delen aktuella anslaget i stort kunna bibehållas. Kostnaderna för de regionala utvecklingsfondernas företagsservice och administration m.m. bestrids, tillsammans med kostnader för bl.a. utbildningsoch nyetableringsinsatser för småföretag, från anslaget till småföretagsutveckling. Det är otillfredsställande, herr talman, att industriministern, liksom var fallet även under de närmast föregående åren, inte närmare specificerar hur de olika anslagsposterna har beräknats. Vi vill inte bestrida att sammanföringen under ett anslag av medel för en rad olika aktiviteter på småföretagsområdet har inneburit praktiska fördelar för regeringen och för SIND. Samtidigt har förfarandet lett till att riksdagens insyn i — och därmed även dess möjligheter att påverka — fördelningen av resurser för småföretagsutvecklingen har minskat starkt. Detta är särskilt betänkligt som vissa av de verksamheter som finansieras från anslaget är politiskt kontroversiella. Som exempel pekar vi i våra reservationer nr 21, 23 och 25 på bidraget till SIFU, som tidigare anvisades i form av ett särskilt anslag, och som därmed också årligen prövades av riksdagen. fr.o.m. innevarande budgetår har emellertid anslaget gått upp i anslaget till småföretagsutveckling, vilket innebär att riksdagen inte längre får någon information om stödets storlek. Underlaget för motioner och för utskottsbehandling försämras därmed väsentligt. Till yttermera visso har i det nämnda exemplet regeringen fört ned besluten om stöd till myndighetsnivå, vilket innebär att riksdagen inte ens har möjlighet att i efterhand granska besluten. Vad beträffar SIFU konstaterar vi att det finns ett stort antal organisationer och företag på utbildningsområdet som tillhandahåller kurser avsedda främst för deltagare från små och medelstora företag. SIFU bör liksom övriga kursarrangörer finansiera verksamheten genom avgifter. Det finns inget bärande skäl för att SIFU skall ges konkurrensfördelar genom bidrag från staten. Endast i den mån det kan påvisas att SIFU alltjämt belastas av merkostnader till följd av lokaliseringen till Borås bör visst statligt stöd kunna komma i fråga. Behovet av sådant stöd får dock prövas i regionalpolitiskt sammanhang sedan eventuella merkostnader för SIFU har redovisats. Vi reservanter finner det i sig tillfredsställande att SIFU:s tjänstebrevsrätt nu skall upphöra. Däremot kan vi inte godta regeringens uppfattning att särskild kompensation för tjänstebrevsrätten bör utgå. Det finns inte någon Prot. 1987/88:115 «som helst grund för sådan kompensation. Dessutom saknas det motiv för den inskränkning av skattskyldigheten som SIFU åtnjuter. SIFU:s verksamhet har numera en kommersiell inriktning och konkurrerar direkt med annan liknande verksamhet som bedrivs av enskilda företag. Den konkurrensfördel som uppkommer för SIFU genom att överskott hos stiftelsen i huvudsak är skattefria bör, som vi framhåller i reservationen nr 22, undanröjas. Åtgärder i syfte att skapa samverkan i större enheter av de nuvarande 24 utvecklingsfonderna är angelägna. Utvecklingsfonderna bör därför koncentrera sig på rådgivningsoch konsultinsatser med inriktning på nystartade företag och mindre företag, vilkas kompetens när det gäller t.ex. ekonomisk planering, marknadsföring och tillämpning av ny teknik kan behöva förbättras. En större andel av utvecklingsfondernas tjänster bör i princip avgiftsfinansieras. En effekt härav skulle antagligen bli att kvaliteten på fondernas tjänster skulle kunna förbättras. Kreditgivningen till näringslivet bör handhas av banker och kreditinstitut. Dessa har stor kompetens när det gäller kreditbedömningsfrågor och dessutom ett vittförgrenat kontorsnät. En successiv avveckling av utvecklingsfondernas rörelselån bör genomföras. Utvecklingsfondernas behov av finansieringsmedel minskar därigenom. I samband med kommande förhandlingar mellan staten och landsting och berörda kommuner för att ändra villkoren i avtalen om de regionala utvecklingsfonderna bör även frågor om ändrade riktlinjer för fonderna tas upp, bl.a. i fråga om ökad avgiftsfinansiering och minskad utlåningsverksamhet. Åtgärder i detta hänseende bör leda till att belastningen på statsbudgeten begränsas. Riktpunkten bör, som vi anför i reservationen nr 14, vara att ca 200 milj.kr. av utvecklingsfondernas likvida medel skall kunna återföras till staten under nästa budgetår. STU har en mycket viktig uppgift i att främja teknisk forskning och utveckling. För att detta skall kunna ske krävs att det vid STU finns en god teknisk och ekonomisk kompetens. Den av oss i vår motion föreslagna inriktningen för SIND innebär att STU kommer att få överta en del arbetsuppgifter. Med hänsyn till detta kan vi i stort biträda den av regeringen föreslagna nivån för anslag till STU:s verksamhet. I reservation nr 30, slutligen, ställer sig de borgerliga partiernas företrädare i utskottet bakom den kritik som framförs i motionerna om riktlinjerna för det fortsatta svenska deltagandet i det europeiska rymdsamarbetet ESA. Förslaget innebär att Sveriges andel i ESA:s totala budget — trots en viss höjning av anslagsnivån i början av 1990-talet — kommer att minska från för närvarande ca 2,1 9 till ca 1,7 20 inom några år, jämfört med en svensk andel av ESA-ländernas BNP av nära 4 96. Den minskande svenska andelen av ESA:s budget ter sig anmärkningsvärd mot bakgrund av att Sverige — som är ett av de få länderna i Europa med en avancerad flygindustri — har utomordentligt goda förutsättningar att nyttiggöra ESA-samarbetet industriellt. Regeringens beslut om att Sverige skall avstå från deltagande i Columbusprojektet, liksom beslutet om att deltagandet i Hermesprojektet skall ske med en så låg andel som 1,3 26, innebär allvarliga risker för att utbytet av samarbetet för de svenska företagen kommer att försämras. Enligt vår mening är regeringens negativa ställningstagande till Columbusprojektet Prot. 1987/88:115 förhastat. Som framgått kommer projektet, för det fall att förhandlingarna S maj 1988 med Förenta Staterna inte leder till ett för ESA godtagbart resultat, att — vissa anslag inomiin omvandlas till ett rent europeiskt projekt. Det finns alltså ingen anledning att dustridepartementets räkna med att projektet kommer att få en sådan utformning att ett svenskt område deltagande är olämpligt från utrikespolitisk synpunkt. Sveriges möjligheter att följa med i den industriella utvecklingen på rymdområdet skulle alltså försämras om det svenska engagemanget i ESA trappades ned. Detta skulle långsiktigt få negativa konsekvenser för viktiga delar av svensk industri. Sverige måste således vara öppet för fortsatta förhandlingar och snabbt komma fram till en överenskommelse med ESA. Redan under innevarande år kommer grundläggande beslut att tas och kontrakt att läggas ut. Om svensk industri, svenska myndigheter och forskare skall kunna delta i den framtida europeiska utvecklingen måste vårt land vara med från början. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till samtliga de reservationer som utskottets moderata ledamöter har ställt sig bakom.

Herr talman! Folkpartiets grundinställning vad gäller näringslivet är att politiken skall utformas så att den skapar goda förutsättningar för ett utvecklande näringsliv. Svenskt näringsliv skall vara internationellt konkurrenskraftigt, marknadsekonomiskt format och helst ha en ekonomisk bärkraftighet som gör det oberoende av statligt stöd. Det är utgångspunkten. Men vi är samtidigt medvetna om att näringslivet ständigt påverkas av olika betingelser som ändras i tiden, som ändrar karaktär, som ändras geografiskt och som ändras från en grupp till en annan. Därför har vi målsättningen att försöka minska det statliga stödet med den ena handen, samtidigt som vi med den andra handen vill ge mera utrymme för egen företagsutveckling, egen expansion genom mindre styrning och pålagor från statens sida. Statliga bidrag i lagom portioner kan vara den stimulans som företag behöver i speciella skeden. Det är helt klart att det också finns en stor grupp företag som nästan alltid lever mera på marginalen än andra. Jag syftar då på de små och medelstora företagen. Livskraften hos småföretagen är oändligt viktig för vårt land. Vi har i Sverige mer än en miljon människor direkt verksamma där. Bara om vi tar vara på utvecklingskraften i redan etablerade mindre företag och stimulerar till nyföretagande kan vi få nya jobb i olika delar av landet. Detta vill vi skall ske genom mindre pålagor, mindre regleringar, skattelättnader på aktier och arbetande kapital, ökad näringsfrihet och över huvud taget ökad förståelse för småföretagandets villkor. Vi tror att det är bättre än riktade stödinsatser och branschutredningar. Enligt folkpartiets uppfattning bör användandet av olika råd och delegationer begränsas, liksom det egentliga utredningsarbetet. Också utredningsarbetet vid SIND bör reduceras.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 Det särskilda stödet till industridesign anser vi bör slopas. Liksom andra selektiva stöd innebär denna stödform risk för konkurrenssnedvridning. Riksdagen bör därför inte anvisa ytterligare medel för ändamålet. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Herr talman! Jag tänkte också mycket kort beröra frågan om utvecklingsfonderna. Den har under mina tre år i näringsutskottet varit ständigt återkommande. Det är säkert känt för kammaren att folkpartiet har uppfattningen att de regionala utvecklingsfonderna har ett orättvist och otidsenligt målgruppsområde. Att begränsa målgruppen till enbart tillverkande företag — i ett läge då tjänstesektorn och även hantverkssektorn blir allt aktuellare —- innebär att stå stilla i tiden. Jag yrkar bifall till folkpartiets reservationer om utvecklingsfonderna. Hantverksfrågorna har jag berört utförligt i det föregående ärendet, och jag vill här bara tillägga att vi tror att hantverksyrkena skulle kunna ges ett stöd om en hantverkskonsulent tillsattes i varje län. I stället väljer regeringen att tillsätta ytterligare en hemslöjdskonsulent i varje län. Hemslöjd är också hantverk — men endast en del av hantverkssektorn. Det är ganska ologiskt, tycker jag, att två konsulenter per län skall ägna sig åt enbart hemslöjd och lämna alla övriga hantverksyrken utanför. Jag har svårt att förstå varför inget mer parti än moderaterna i utskottet insåg att folkpartiets modell med en breddning av konsulentverksamheten skulle kunna bli till praktisk nytta också för många hantverksyrken. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 18. Slutligen vill jag nämna det europeiska rymdsamarbetet. I flera motioner har kritik framförts mot regeringens förslag till riktlinjer för det fortsatta svenska deltagandet i det europeiska rymdsamarbetet. Förslaget innebär att Sveriges andel av ESA:s totala budget kommer att minska från för närvarande ca 2,1 9 till ca 1,7 26 inom några år. Sveriges andel borde snarare vara ca 4 96, då medlemsländernas bidrag till ESA:s obligatoriska basprogram beräknas på grundval av BNP. Den här frågan har betydelse för svenskt näringsliv. Den har också stor regionalpolitisk betydelse. Genom internationellt engagemang på rymdområdet har det skapats anläggningar i Kiruna på Esrange till ett värde som är flerfaldigt större än den svenska kostnadsandelen. Den större delen av investeringarna har gjorts av andra — i huvudsak av det europeiska rymdorganet ESA. Om Sverige sparar på satsningar i ESA-samarbetet drabbar det bl.a. Esrange. Det vore olyckligt om ESA:s satsningar i Kirunaområdet skulle minska. I detta sammanhang skall man också ha i minnet att industrikontrakten i programmen i princip skall fördelas mellan de deltagande länderna i proportion till resp. lands insats. Den minskade svenska andelen av ESA:s budget ter sig anmärkningsvärd mot bakgrund av att Sverige — som är ett av de få länderna i Europa med en avancerad flygindustri — har utomordentligt goda möjligheter att nyttiggöra sig ESA-samarbetet industriellt. Jag yrkar bifall till reservation 30. Herr talman! Jag har inte omnämnt alla reservationer men yrkar bifall också till de övriga reservationer som stöds av folkpartister i utskottet.

Herr talman! Både 1979 års trafikpolitiska beslut och alla de följande besluten om järnvägspolitiken i landet har haft en sak gemensam: otillräckligt lappande i försöken att rädda en eroderande järnvägstrafik från total ekonomisk kollaps. Vi har beslutat om strukturplaner, järnvägsnedläggningar, nedsättning av startkapital och förräntningskrav — allt med ett gemensamt: fruktan att se transportpolitiken i ett realistiskt ljus. Järnvägsnostalgi och ett ökande miljöintresse har ställt sig i vägen för realistiska bedömningar och gör så än i dag. Vi moderater är de enda som sett järnvägens problem och som har varnat för den långsamma förblödning som SJ har utsatts för. Om man vill knäcka entusiasmen och självförtroendet hos de tiotusentals SJ-anställda, finns det ingen bättre metod än att ständigt kräva bättre lönsamhet och att pytsa ut otillräckligt med pengar till allt möjligt som det inte går att få bättre lönsamhet på. SJ har måst spara mer och mer och därmed gått sämre och sämre, gett sämre och sämre service och på så sätt råkat in i en ond cirkel, som det krävs riktigt radikala åtgärder för att bryta. Vi har från moderat sida haft möjlighet att inifrån SJ ta del av bekymren med järnvägstrafiken. Vi har också till allra största delen biträtt de omfattande förslag till radikal omvandling av statens järnvägar som årets trafikpolitiska proposition innebär. Vi har tidigare sagt ja till den offensiva satsning som de framtida höghastighetstågen innebär och med vilkas hjälp de tre stora befolkningscentra i landet skall knytas ihop. Vi är också positiva till sådana satsningar som Mälarbanan ger exempel på och Arlandapendeln, som är ett fint uttryck för hur två konkurrerande transportsystem som flyget och järnvägen kan dra fördel av varandra i trafikförsörjningen. Vi är övertygade om att järnvägen, rätt behandlad, har en betydelsefull roll att spela i framtidens kommunikationer. Att i den andan vara med om att införa den s.k. vägmodellen för järnvägen har fallit sig naturligt för oss. Med inrättandet av det nya banverket har principen om att staten skall stå för infrastrukturen även för järnvägstrafiken också ekonomiskt konkretise rats. Här kan samhällsekonomiska bedömningar göras på ett objektivt sätt, även om sådana bedömningar alltid innehåller osäkra prognoser och effekter. För det nya affärs-SJ kan däremot satsningar göras efter rent företagsekonomiska kalkyler, vilka till skillnad från de samhällsekonomiska bygger på mera matematiskt exakt underlag. Vägmodellen är naturligtvis förutsättningen för att omstruktureringen av SJ till ett om inte särskilt vinstgivande så i varje fall inte förlustbringande företag på transportmarknaden skall lyckas. Den omstruktureringen kommer enligt beräkningar att ta en tid av tre till fyra år. Den innebär omfattande rationaliseringar hand i hand med stora organisatoriska förändringar. Sådant brukar ske under stort gnissel och veklagan. Jag hoppas att riksdagen under dessa fyra år kan visa den återhållsamhet i inblandningen som är nödvändig för det lyckade utfallet av operationen. Mina erfarenheter av riksdagsledamöternas självpåtagna kompetens som järnvägsexperter ger anledning till farhågor därvidlag. Det vore sorgligt om dessa farhågor besannades och SJ fortsatte som hittills i en ond cirkel av besparingar, försämrad service och därmed krympande marknadsandel. Det kan ju inte vara tal om att SJ nu skall vinna eller försvinna men trots allt förtvina i en ständig förlustspiral. SJ måste finna sin berättigade, företagsekonomiskt sunda sektor av transportmarknaden. Om förutsättningarna för SJ:s framtid, bl.a. i de nämnda offensiva satsningarna, är goda så är det överraskande och beklagliga beslutet om banverkets utflyttning ett stort bakslag. Ur trafikpolitisk synpunkt är utflyttningsbeslutet enbart skadligt. Det är inte fråga om Borlänge eller någon annan ort utan om den uppenbara faran för att SJ:s omstrukturering försenas, fördyras och kanske till slut förloras. När betänkandet om banverkets utlokalisering kommer upp till avgörande i kammaren senare i maj skall vi ytterligare utveckla vårt fördömande av denna illavarslande åtgärd. Vi måste emellertid se framåt. Och framtiden inger, herr talman, oro för hur utfallet av den nuvarande stora omstruktureringen skall kunna ske. Det tog lång tid att få en ny generaldirektör. Det var en lång process, där regeringen famlade. Den åstadkom osäkerhet och konsultstyrning. Nu är vi inne i en period när den nya ledningen måste ägna mycken tid åt informationsinhämtning och därvid samtidigt, självklart, själv rekrytera nya chefer för olika nivåer. Det är stor risk för att förvirring och osäkerhet råder bland personalen och att denna tappar entusiasm. Vi har tidigare vid kammarens ställningstagande till betänkandet om trafikpolitikens mål och medel haft reservation om nödvändigheten av bolagisering av t.ex. statens järnvägar i dess nya skepnad. Vi har därför ingen reservation om samma sak i dag, men vi tror att den slutliga lösningen för SJ, om järnvägen skall finna sin berättigade plats på den svenska transportmarknaden, just utgör bolagisering. Med den osäkerhet som nu råder om statens järnvägars framtid frågar vi oss om det krismedvetande som emanerade från SJ:s koncernstyrelse för ett par år sedan rent av var för tidigt väckt och att man sedan har fattat besluten i för stor brådska. Vi är oroliga för utgången av den pågående omstruktureringen. Vi känner det som att SJ är ett kommunikationsföretag med En framtidsinriktad kommunikationsproblem både utåt och inåt. Vi skall emellertid från moderat sida på alla sätt bistå vid omstruktureringen av SJ men varnar för en alltför långt utdragen process. Om den skall ske med personalens positiva medverkan, måste den göras snabbt och bestämt. Vi har ett antal reservationer till dagens betänkande, och jag yrkar nu, herr talman, bifall till reservationerna 4, 11, 13, 17, 18, 24, 25, 41, 45, 46, 47, 48 och 50. Vi kommer, som vi i allmänhet gör, att begära rösträkning endast på ett fåtal, nämligen reservationerna 4 och 13. Jag kommer nu att behandla de reservationer som det finns anledning att särskilt försvara. Reservation 11 gäller avtalet till stöd för den regionala trafiken. vis anser att regeringen har träffat ett alltför långvarigt avtal, nämligen på tio år. En avtalsperiod om fem år är enligt vår mening tillräckligt lång för riksdagens uppbundenhet. Vi tycker också att dessa anslag under tiden skall skäras ned efter viss plan, så att man till slut blir självförsörjande ute i regionerna och kommunerna. I reservation 13 hävdar vi nödvändigheten av att privata företag skall kunna erbjudas ett trafikutbud som, om det är likvärdigt med trafikhuvudmannens men billigare, skall ge dem trafikeringsrätten. I reservation nr 17 säger vi att den prissättning på kombitrafiken som regeringen föreslår i sin proposition inte bör ske på basis av landsvägstrafikens kostnader, utan självfallet med hänsyn till de egna kostnaderna. Vi framför i reservation nr 18 att riksdagen inte bör uttala sig om omfattningen av den framtida kombitrafiken, utan låta denna utvecklas på marknadens egna villkor. I reservation 41 hävdas att järnvägstrafiken måste ha som mål, även om detta mål är svåruppnåeligt, att täcka sina egna kostnader, alltså även kostnaderna för järnvägens infrastruktur.

Herr talman! Jag beklagar att kommunikationsministern av någon anledning inte kan vara närvarande när vi i dag skall diskutera den största och mest omfattande frågan på årtionden när det gäller svensk transportpolitik. Det hade varit bra om kommunikationsministern hade kunnat vara med här och ta del av de inlägg som görs i denna fråga. Jag vill först konstatera att den trafikpolitiska debatten i Sverige har under de senaste åren varit både omfattande och intensiv. Inte minst har järnvägspolitiken varit ett hett debattämne. Förutsättningarna för en bra utveckling av vårt samhälle är utan tvivel goda kommunikationer. I en välfärdsstat som vår är det närmast en självklarhet att människor och gods kan förflyttas snabbt och effektivt från en landsdel till en annan. På förslag av den dåvarande folkpartiregeringen fattade riksdagen 1979 beslut om en ny trafikpolitik. Om huvuddragen i denna politik förelåg stor enighet. Den trafikpolitik som den nuvarande regeringen för fram bygger vidare på de beslut som fattades just 1979. Trots 50 reservationer kan sammanfattningsvis sägas att det även denna gång råder någorlunda samstämmighet om järnvägspolitiken mellan de i riksdagen representerade politiska partierna. Av alla trafikfrågor är järnvägen och dess omorganisation den för närvarande mest omdebatterade. Vi står inför ett mycket viktigt beslut när järnvägens framtid nu skall avgöras. Vi konstaterar att organisationsmässigt är en uppdelning i ett affärsverk med ansvar för tågtrafiken och ett banverk med ansvar för infrastrukturen en av de viktigaste frågorna. Utlokaliseringen av banverket från Stockholm till Borlänge kommer enligt vår bestämda uppfattning att leda till ett olyckligt resultat. Frågan tas upp till behandling i kammaren vid ett senare tillfälle, men vi vill redan nu från vårt håll understryka att en utlokalisering av banverket innebär både tekniskt och från säkerhetsarbetssynpunkt en mycket negativ utveckling. Folkpartiet kommer således att säga nej till utlokaliseringen, och jag hoppas att de partier som i utskottet har ställt sig bakom en sådan utveckling besinnar sitt ansvar när frågan kommer till kammaren för avgörande. Järnvägen har sina fördelar på främst fyra områden: — Järnvägen är ett oslagbart masstransportmedel såväl när det gäller persontrafik som när det gäller godstransporter. — Järnvägen är ett mycket miljövänligt transportsätt, vilket är inte minst viktigt. Inga andra moderna persontransporter kan konkurrera med tågen i detta avseende. — Järnvägen är ett energisnålt transportsätt. — Järnvägen är slutligen ett trafiksäkert transportsätt. ATC-systemet gör den svenska järnvägen till den minst olycksdrabbade i jämförelse med många andra länders järnvägar. Målen för trafikpolitiken är enligt utskottsbetänkandet att erbjuda individer och näringsliv i hela Sverige en effektiv, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Folkpartiet instämmer i denna målbeskrivning. En trafikpolitik skall dessutom erbjuda valfrihet för individen. Det är en mycket viktig målsättning för oss liberaler när vi diskuterar trafikpolitiken. I dessa mål bör också ligga en strävan att skapa samordning mellan trafikslagen. En individ skall utan stora anslutningsproblem och orimliga väntetider kunna ta sig från i stort sett vilken ort som helst till en annan ort i vårt land. Detta ställer krav på goda markkommunikationer och ordentliga parkeringsmöjligheter vid bl.a. järnvägsstationer samt flexibilitet i utbudet av kombinerade transporttjänster. Jag tror att vi på detta område har mycket att göra för att utveckla den svenska transportpolitiken, inte bara när det gäller godstransporter utan framför allt när det gäller persontransporter. Lika viktigt som ytterligare ekonomiska medel till SJ är att SJ får en organisation och en struktur som underlättar för företaget att möta tidens krav. I klartext innebär detta att driftsdelen borde utformas som ett aktiebolag, med den större flexibilitet och självständighet som denna form ger. Det är kanske inte omöjligt att få verksamheten effektiv och lönsam i affärsverksform, men det skulle definitivt gå lättare och ha större utsikter att lyckas om man valde bolagsform. Detta är en uppfattning som vi tidigare har redovisat vid flera tillfällen. Aktiebolagsformen ger ökad frihet att disponera resurserna, men inskär Prot. 1987/88:116 per också ansvaret att utnyttja dem på bästa sätt. Därigenom skapas En framtidsinriktad förutsättningar att bedriva verksamheten på samma villkor som konkurrerande företag. Jag vet att aktiebolagsformen har tagits upp i annat sammanhang, och jag vill därför inte nu säga mycket mer i denna fråga. Det är mycket viktigt för oss folkpartister att få detta mål realiserat. Jag hoppas att de andra partierna här i kammaren är beredda att ställa sig bakom denna utveckling. Moderaterna gör det redan. Vad gör det stora partiet i framtiden? Herr talman! När det gäller investeringar anser vi från folkpartiets sida att järnvägens fördelar i förhållande till övriga trafikslag ger en god vägledning beträffande de projekt som SJ i första hand bör satsa på, nämligen upprustning och nybyggnad i folktäta områden och på sträckor där snabbtåg kan bli ett alternativ till flyget. Vi i folkpartiet har sedan början av 1970-talet hävdat att snabbtåg på medeldistanser kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ. Vi hävdar detta lika bestämt i dag. Vi noterar med tillfredsställelse att denna tanke nu håller på att förverkligas. Vi har varit pådrivande i denna utveckling, och vi kommer att fortsätta med denna politik. Med de förutsättningar som nämnts då det gäller var järnvägsinvesteringar kan bli lönsamma framträder vissa projekt framför andra. Befolkningsunderlaget runt Mälaren är stort, och förbättrade kommunikationer skulle avlasta den expansiva Stockholmsregionen. Man skulle kunna förbättra pendlingsmöjligheterna till och från näraliggande städer. Det handlar inte bara om vissa orter, utan detta gäller hela den mellansvenska regionen, långt upp i Bergslagen. Den samordnade lösningen av trafiken runt Mälaren med Mälarbanan och Svealandsbanan bör därför snarast påbörjas. Utskottet anser i likhet med regeringen att hela trafiken kring Mälaren bör studeras ytterligare. I det här fallet finns det en i stort sett enig uppslutning från utskottets sida. Det här är ett omfattande projekt, och det får inte bli ett hastverk i fråga om planeringen. Vi anser från folkpartiets sida — och det har vi framhållit i vår motion — att projekteringen måste komma i gång snarast. Det finns ett mycket omfattande utredningsarbete både när det gäller Mälarbanan och när det gäller Svealandsbanan och även beträffande Bergslagspendeln. Vi anser att detta utredningsmaterial bör användas i det fortsatta arbetet och att utredningsmaterialet, väl använt, kan påskynda utvecklingen. I enlighet med en beslutsordning som utskottet tidigare ställt sig bakom ankommer det i första hand på banverket att avgöra frågan om en utbyggnad av spåren kring Mälaren. Det är ändock banverket som har det yttersta ansvaret för de avgörande insatserna för att detta skall kunna förverkligas inom en snar framtid. Utskottet har inget att invända mot att andra intressenter, såväl allmänna som privata, deltar i finansieringen. Det är mig veterligt första gången som socialdemokraterna i en utskottsskrivning accepterar att privata intressen på detta sätt deltar i finansieringen på transportsidan, åtminstone på järnvägens område. Från folkpartiets sida hälsar vi med stor tillfredsställelse att regeringspartiet i dag accepterar en sådan utveckling inför framtiden. Tidpunkten när dessa projekt, som gäller Svealandsbanan, Mälarbanan och Bergslagspendeln, kan genomföras beror dels på den medelsram som banverket disponerar, dels på det ekonomiska engagemang som andra intressenter är beredda att åta sig. Trafikeringsrätten har varit en fråga som flitigt diskuterats i utskottet. Det gäller järnvägsdriften på vissa sträckor. Vi har i en reservation tillsammans med moderaterna hävdat att det är positivt om privata företag i ökad utsträckning kan engageras i driften av järnvägstrafik. Vi anser att om ett privat företag kan erbjuda motsvarande trafikutbud som länshuvudmannen men till lägre kostnad för samhället, bör detta företag ges trafikeringsrätten på den aktuella sträckan. Jag tror att det i framtiden kommer att finnas flera sträckor i Sverige där det kan bli aktuellt med sådan konkurrens och denna form av erbjudande. Vi skulle från folkpartiets sida hälsa en sådan utveckling med stor tillfredsställelse. Jag vill direkt ställa frågan till utskottsmajoritetens talesman: Hur ser socialdemokraterna på en sådan utveckling att trafikeringsrätten kan komma att hamna hos andra instanser än samhällets? Herr talman! Den s.k. Arlandabanan har diskuterats mycket ingående under den senaste veckan. SJ-ledningen har på ett klart sätt angivit vad man tycker. Från folkpartiets sida hävdar vi bestämt att Arlandabanan bör privatfinansieras. Möjligheterna att få Arlandabanan lönsam är så pass stora att vi inte tror att det finns några hinder att privatfinansiera den delen. Det skulle dessutom ge utrymme för andra bandelar. För varje miljon av skattemedel som vi kan frigöra från sådana investeringar till andra ändamål måste vi ange att det är en lycklig utveckling. Herr talman! Övriga projekt som vi anser helt eller delvis bör rymmas inom tioårsperspektivet och inom de 10 miljarderna är framför allt Bergslagspendeln, som jag har berört tidigare, Göteborg-Mellerud-Kornsjö, västkustbanan Nord, västkustbanan Syd, kust-till-kust-banan och snabbtåg Sundsvall-Stockholm. Även där vill jag ställa frågan till utskottets talesman: Kan en privat finansiering från socialdemokratiska utgångspunkter vara en lösning för att så snart som möjligt fullfölja de här målsättningarna, som ju delvis har redovisats från regeringens sida? Folkpartiet har vid flera tillfällen motionerat om inrättandet av s.k. trafikcentra, och vi noterar nu med glädje att regeringen tagit fasta på denna idé. Detta öppnar möjligheter att skapa rationella trafikcentra i många större tätorter. Kommuner, SJ och näringsliv kan samverka och bygga nya trafikcentra med plats för tåg, buss och taxi. I många fall kan de kombineras med affärsrörelser och andra serviceinrättningar, vilket kan bidra till finansieringen. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 13 och reservation 40.

Herr talman! Föreliggande betänkande handlar enligt rubriken om en framtidsinriktad järnvägspolitik. Mycket av vad som sägs i propositionen och i betänkandet är centern med på, särskilt i de stycken som centern fått gehör för sina synpunkter. Vi tycker därför det är bra att man nu delar upp SJ:s nuvarande verksamhet i ett SJ som sysslar med själva tågverksamheten och ett banverk som har att bygga och underhålla själva banorna. Att staten skall stå för infrastrukturen är viktigt. Den måste nämligen bedömas ur samhällsekonomisk synpunkt och inte ur företagsekonomisk synpunkt. Enligt centerns uppfattning kan vi med rejäla satsningar på järnvägen få ett Sverige i bättre balans och med en betydligt bättre miljö. De tilltagande luftföroreningarna måste tas på allvar, och ett bra sätt är att föra över mera såväl personsom godstrafik på järnväg. Ett effektivt och välskött SJ kommer att få en tuff framtida uppgift när det gäller att klara av detta tillsammans med länsbolagen ute i landet. Hur det hela skall lyckas beror mycket på vilka förutsättningar man får. Enligt centerns uppfattningar är de satsningar som majoriteten vill göra i infrastrukturen inte tillräckliga. Det föreligger stor risk för att de 10 miljarder som majoriteten vill satsa är förbrukade mycket snart. I stort kommer kanske bara vissa investeringar runt Stockholm att lägga beslag på huvuddelen av dessa pengar. Vi har från centerns sida föreslagit att satsningen fram till år 2000 bör uppgå till 20-25 miljarder kronor. I huvudsak skulle det närmast räcka till de objekt som finns upptagna i propositionen och i trafikutskottets betänkande. Vi har från centerns sida inte tagit ställning till de enskilda projekten men tror att de flesta är realistiska och anser det önskvärt att de kommer till utförande snarast möjligt. Det behövs emellertid ytterligare bedömningar. Herr talman! Om vi vill ha ett Sverige i bättre balans måste de flesta av de uppräknade projekten komma till och det är staten som har ansvaret för infrastrukturen. Exempelvis kan en ostkustbana få stor betydelse för Norrlandskusten och därmed för hela Norrland. Självfallet måste här utöver även satsningar ske på den nuvarande stambanan. Att Bergslagspendeln har stor betydelse för Bergslagen behöver jag inte orda om. Det sägs ofta att det är svårt att åka på tvären i Sverige. Att den s.k. kust-till-kust-banan mellan Göteborg, Kalmar och Karlskrona får stor betydelse och är ett viktigt objekt borde vi därför kunna enas om. Götalandsbanan är ett annat projekt som vi fått oss presenterat i trafikutskottet. Jag tror den banan kan få stor betydelse och att vi kommer att få nytta av två förbindelser på räls mellan Stockholm och Göteborg om vi skall få utrymme för snabbtåg och gods m.m. Snabbtågen ses av en del med oro. Jag tror ändå att det är viktigt att vi satsar på snabbtågen. Många sträckor i vårt land skulle med snabbare tåg kunna ge detta färdmedel en chans att vara ett bra alternativ till flyget. Utländska exempel visar hur riktiga järnvägssatsningar kan ge bra resultat. Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall är exempel på orter där snabbtåg till Stockholm säkerligen kunde vara ett bra alternativ till flyget. Det vore oerhört bra ur miljösynpunkt. Självfallet får detta inte innebära att — det är nog därför människor är oroliga — det på de aktuella sträckorna bara skulle gå snabbtåg som startade vid ena ändstationen och stannade vid den andra. En hela folkets järnväg måste ha tåg som stannar även mellan ändstationerna. Detta måste ett effektivt SJ se upp med och ta sig an. Visserligen finns det motioner till riksdagen som talar om tåguppehåll och liknande, med detta är egentligen ingen riksdagsfråga, även om jag har förståelse för att man tar upp de frågorna här, utan det får SJ klara av. Herr talman! Vi i centern är av den uppfattningen att majoriteten alltför mycket vill smita undan ett större ansvar vad gäller järnvägen. Det visar man dels genom frånvaron av tillräckliga satsningar på infrastrukturen i form av pengar, dels genom att man vill överlåta alltför mycket till länsbolagen. Bl. a. inser man ju inte riksangelägenheten när det gäller såväl Bohusbanan som bandelen Boden-Haparanda. Att låta delar av inlandsbanan ingå i länsbolagen är enligt centerns uppfattning också felaktigt. Vi tycker att staten skall ta ansvar för inlandsbanan hela vägen från Kristinehamn till Gällivare. På den punkten har vi alltså reserverat oss. Vidare är det ett dåligt sätt att försöka locka länsbolagen med att man kan få bidrag till busstrafik, om man avstår från tågtrafik. På samma sätt är det med investeringarna. Vi kan inte gå med på att länsjärnvägarna får vara med och konkurrera med länsvägarna om pengarna. Särskilda medel måste via banverket avsättas för detta ändamål enligt centerns uppfattning. Ur miljösynpunkt är det viktigt att mera gods transporteras på järnväg. Kommunerna måste ha ett ord med i laget när det gäller godset. Ambitionen vad gäller kombitrafiken anser vi från centerns sida bara alltför blygsam. Men det hänger kanske samman med att vi vill satsa mer på infrastrukturen. Dessa saker hör naturligtvis ihop. Ju mer man satsar på att rusta upp och bygga nya banor, desto bättre möjligheter får SJ att bedriva en bra personoch godstrafik. Det är ett faktum som inte går att bortförklara, eller hur Rune Johansson? Snabba och effektiva godståg kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ till lastbilen — speciellt på de längre sträckorna. Herr talman! Ur miljösynpunkt är det viktigt att järnvägen får spela en allt större roll. Även på de korta sträckorna kan järnvägen ha stor betydelse ur miljösynpunkt. Jag tänker då framför allt på våra storstadsområden. Det är viktigt att den spårburna trafiken får spela en större roll såväl i Stockholmsregionen som i Göteborgsregionen. Arlandapendeln, Mälarbanan och pendeltågen i Stockholmsområdet liksom i Göteborgsregionen måste framöver spela en större roll än de gör i dag. För att möjliggöra detta måste det i första hand ankomma på staten att medverka till att de spår som redan finns bättre kan utnyttjas och att man kompletterar eller bygger ut. Ett bra exempel i detta sammanhang är situationen i Göteborgsregionen, som jag av naturliga skäl känner till och som jag därför något vill kommentera. Fem järnvägsspår leder i dag in till Göteborgs centrum, där centralstationen är belägen. Västkustbanan Göteborg-Malmö måste snarast få sitt dubbelspår — annars finns det en risk att det hela fördröjs beroende på anslagsbrist. Om Boråsbanan finns det också motioner som behandlas i detta betänkande. Boråsbanan ingår i kust-till-kust-banan samt i Götalandsbanan. Det är en viktig förbindelse, både lokalt och regionalt. Västra stambanan är bra och har dubbelspår i dag. Men man väntar på sina snabbtåg. Banan Göteborg Mellerud-Oslo behöver rustas upp. Flera motioner handlar om en utbyggd lokaltrafik i Göteborgsregionen. Samtliga här nämnda banor föreslås tillhöra stomlinjenätet. En framtidsinriktad Samtliga partier står bakom denna framställning. Man har även väckt motioner med samma innehåll till årets riksmöte. Kommunikationsministern — som inte finns i kammaren just nu — är från Göteborg och han är väl förtrogen med såväl trafiken som de tilltagande miljöproblemen. Ändå har han inte valt den förnuftiga linjen att låta banan tillhöra stomlinjenätet. Så en fråga till Rune Johansson: Kan detta möjligen bero på att Rune Johansson, som är från Åmål, har påverkat Hulterström i denna fråga och att han i utskottet har fått sina partivänner att inte bry sig om alla framställningar? Om så är fallet beklagar jag detta djupt. Dessutom menar jag att alla som tror att det endast kan vara en järnvägsförbindelse mellan Oslo och Göteborg tar fel. Vi kommer att behöva båda banorna. Med en utökad godstrafik, en starkt förbättrad persontrafik, införandet av snabbtåg samt lokaltrafik i Göteborgsregionen måste det finnas resurser. Det måste alltså finnas två banor. I den huvudrapport som har presenterats om Scandinavian Link talas det inte bara om motorvägsprojektet utan också om en satsning på järnvägen, dvs. Bohusbanan. En fråga till socialdemokraterna: Hur rimmar det med förstamajtalen om att socialdemokraterna skulle vara det verkliga miljöpartiet? Ni har startat med att bygga motorvägen Stora Höga-Ljungskile. Men ni är inte beredda att ta ansvar för Bohusbanan, utan den vill ni göra till en länsjärnväg. Vi i centern är av den uppfattningen att Bohusbanan skall tillhöra stomlinjenätet. Det är en bana som har stor betydelse ur rikssynpunkt. Dessutom avlastar den E 6-an. Därför har den betydelse ur nordisk synpunkt. På samma sätt betraktar vi bandelen Boden-Haparanda. Detta har vi uttryckt i reservation 6. Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att denna reservation innehåller två moment. Vid voteringen tas dessa var för sig — Bohusbanan och banan Boden-Haparanda tas alltså upp var för sig. Ni socialdemokrater från Västsverige har åstadkommit ett gemensamt miljöprogram. Enligt tidningen Arbetet skulle så att säga moroten komma till användning för att man skall få en satsning på pendeltåg och kollektivtrafik. Det var dock ingen särskilt aptitlig morot. Vad ni hade att locka med var att Bohusbanan skulle placeras utanför stomlinjenätet. Den som tror att man i Göteborgsregionen och länet i övrigt skulle ändra den åsikt som man så klart har gett uttryck för, tar fel. Den som presenterade programmet var, enligt tidningen, riksdagsman Inga-Britt Andersson. Mig veterligt finns det ingen med det namnet här i riksdagen. Jag kan dock förstå om man ändrar litet på namnet. Man hade ju så dåliga saker att erbjuda. Nej, alla som är intresserade av kollektivtrafik och miljö kan visa detta i den omröstning som så småningom kommer att ske här i kammaren. Herr talman! Det finns mycket att säga i alla de frågor som berörs i föreliggande betänkande. Men jag tänker inte förlänga debatten genom att ta upp alla dessa, utan jag yrkar endast bifall till de reservationer som har undertecknats av centerns representanter i trafikutskottet. I dessa redovisas våra motiveringar klart. Avslutningsvis vill jag ånyo framhålla att det allra viktigaste med dagens beslut i denna kammare är att ge SJ och länsbolagen rejäla förutsättningar när det gäller att bedriva personoch godstrafik i framtiden. Det betyder att vi också ger både människor och företag ute i landet bättre förutsättningar att utvecklas. Samtidigt innebär detta att vi starkt kan förbättra vår miljö. Men för att vi skall kunna förverkliga dessa goda saker måste vi satsa rejält på infrastrukturen. Vi i centern är beredda att göra detta. Vi beklagar djupt att man från regeringshåll ser så snålt på dessa satsningar. Tyvärr kan man inte säga att 1 miljard per år är stora pengar. Det gäller ju att komma ifatt bilismen. Vi måste komma ihåg att det inte är 50-talets syn som gäller i dag. På den tiden var det tågen som gick fort. Bilarna gick saktare, på sämre vägar. Nu har vi motorvägar eller andra, ofta bra, riksvägar där bilen går med 110 km/tim. Den konkurrensen måste den spårbundna trafiken ta upp. Snabbhet, ”tidhållighet” och komfort måste bli målsättningen för SJ. Det är den bästa morot som vi kan erbjuda medborgarna. Men för att detta skall kunna ske måste staten satsa rejält på infrastrukturen. Vi i centern är beredda att stödja ett sådant arbete. I våra reservationer har vi anvisat vägar härför. Vi vet att sådana här satsningar ger förutsättningar för ett Sverige i bättre balans och ett Sverige med mindre luftföroreningar. Därför är det också självklart för oss i centern att i dag, liksom tidigare, ställa upp för järnvägen och kollektivtrafiken i vårt land.

Herr talman! På väg hit till kammaren höll jag på att kollidera med interna postvagnen. Överst i postkorgen låg senaste numret av tidningen Statsanställd. Jag är alltid mycket nyfiken på vad som skrivs i den tidningen. Där brukar man nämligen behandla trafikfrågor — och oftast på ett bra sätt. Jag hann bara se en skymt av ledarrubriken. Om jag uppfattade den riktigt, stod det: Gammal moderatfråga blir framtidsfråga. Den rubriken tycker jag skulle kunna gälla för denna debatt. En sak kan jag nog hålla med Hugo Bergdahl, folkpartiet, om: den här debatten är kanske den viktigaste under åtminstone det senaste årtiondet. Det gäller ju den framtida järnvägspolitiken. Ändå har kommunikationsministern inte behagat infinna sig. Jag beklagar detta och är upprörd över att han så sällan finns här i kammaren när vi diskuterar trafikfrågor. Herr talman! Det är nu ett år sedan dåvarande SJ-generalen Furbäck gick ut med propagandabudskapet att SJ var i akut kris. På en presskonferens lanserade han nyliberala tankar som vuxit fram genom det privata konsultföretaget Indevos märkliga kompanjonskap med SJ. Furbäck drog en lans för vad han kallade en revolution i företagskultur, dvs. just det som kommer att drabba oss när riksdagen är färdig med behandlingen av trafikutskottets betänkande om 90-talets järnvägspolitik — såvida inte en smärre revolution sker här inne i kammaren under dagens lopp. Beteckningen ”en framtidsinriktad järnvägspolitik” är falsk varubeteckning på en rad förslag som borde ha kallats Historien om kapitalismen och Statens järnvägar. Innan riksdagen ens hade hunnit diskutera Furbäcks märkliga revolution avpolleterades helt sonika den gamla SJ-styrelsen, några f. d.styrelseledamöter sitter i trafikutskottet, och flyttades över till det nyinrättade banverket. Prot. 1987/88:116 Det nya SJ fick däremot en annan uppsättning i sin styrelse, värdig ett En framtidsinriktad privatföretag, med en lång rad direktörer från det privata näringslivet. Regeringen, som i riksdagens talarstol högtidligt lovat mig och andra öppen insyn i förarbetet på trafikpropositionen gick över gränsen när det gäller egenmäktigt förfarande. Det var då jag beslutade att lämna den s.k. referensgruppen för SJ-frågor. Herr talman! Låt mig läsa upp några minnesvärda rader ur en DN-artikel den 18 april 1987, för nästan exakt ett år sedan: ”SJ:s förlust i år uppgår plötsligt till ofattbara 2,2 miljarder eftersom ledningen väljer att räkna in kostnaderna för framtida investeringar i järnvägsnätet. — Okej, sånär som på någon järnväg i USA är det väl ingen annan järnväg i världen som räknar med att självfinansiera verksamheten. Men om vi skall hanteras efter renodlade företagsekonomiska principer måste resultatet förbättras med 2 miljarder — — —.” Det sade alltså herr Furbäck. Det var klara besked. På kommunikationsdepartementet finns det bl.a. en utredning, den s.k. KAA-rapporten, som talar ett helt annat språk om statens järnvägar. Den har några år på nacken, men den står sig än. Den visar att järnvägen i Sverige utifrån en samhällsekonomisk beräkning varit otroligt ”lönsam”, jämförelsevis. I SJ:s egna byrålådor och i riksdagsledamöternas bokhyllor finns material som visar att statens järnvägar skulle ha gått med 2-3 miljarder i vinst 1986 om man haft samma förmåner som landsvägstrafiken hade under samma tid. Den gamla SJ-ledningen har, liksom dess styrelse, varit alltför lågmäld, minst sagt, i sina krav på staten. Men bland SJ:s många anställda, yrkesstolta kvinnor och män, har det hela tiden funnits kunskap om att lönsamheten i jämförelse med andra länders statsbanor varit extremt hög. Det hindrar inte alls att där också funnits kritik mot ledningens ointresse för möjliga effektivitetsvinster. Medan förslagen från underordnade anställda duggat tätt, har vissa chefer varit mycket passiva. I de nyliberala tongångar som nu fått genomslag skylls passiviteten på att SJ varit för litet affärsinriktat och att det varit för lätt att få loss pengar från staten. Ingenting kan vara mer felaktigt! Riksdagens majoritet har ju struntat i att ge de anslag som har behövts till reoch nyinvesteringar. Detta har vpk påtalat här i talarstolen år ut och år in vid varje tillfälle som järnvägen har diskuterats. Att vissa SJ-chefen dessutom har visat sig komplett odugliga när det gäller att ta till vara personalens kunskaper och förslag har klart förvärrat läget, men det är en annan historia — en historia som präglat de privata företagen sedan kapitalismens begynnelse. Därför liknar det nu en ödets ironi att regeringen och de borgerliga låtsas tro att det är med ännu mer kapitalism SJ skall styras in i framtiden. Den faktiska förlusten för SJ under förra året var, bortsett från investeringar i infrastruktur och efter finansnetto, ca 200 milj.kr. Det är intressant att jämföra med de extravaganser regering och riksdagsmajoritet unnat sig, eller rättare sagt pådyvlat de svenska skattebetalarna, genom att satsa på den lilla biten motorväg i Bohuslän som Gyllenhammar beställde och håller på att få av Kjell-Olof Feldt och som skall ingå i ScanLink. Kalaset kommer att gå på över 1 miljard kronor, vilket enligt vägverkets beräkningar betyder en samhällsekonomisk förlust på 421 milj.kr. Det är underligt att så få kommer på tanken att tala om det centrala vägverkets snara sönderfall och akuta kris, eller hur? Jag vill återvända till frågan om SJ:s förlust under förra året. Vi kan konstatera att det var en grov lögn att påstå att den var på 2,2 miljarder. Den var inte ens 200 miljoner, eftersom det fanns dotterbolag som gav ett kraftigt överskott. Det handlar i själva verket om en ren vinst 1987, trots ojämlikheten med vägväsendet. Rune Johansson! Det vore mycket intressant att nu, när riksdagen skall fatta dessa stora beslut, få en liten kommentar av trafikutskottets föredragande, som också har suttit i SJ:s styrelse och har arbetat inom SJ osv. Jag tror att det finns de som är intresserade av att åtminstone läsa protokollen så småningom. Om vi leker med tanken att de anställdas förslag till förändringar vunnit gehör på ett tidigt stadium, blir det alltså helt realistiskt att tänka sig hela folkets järnväg som ett fantastiskt mönsterföretag, innan de nya kvastarna gjorde sitt intåg på arenan. Herr talman! Så här bör i ärlighetens namn en redovisning av läget på järnvägsfronten se ut. Då faller också lögnerna om förlusten ihop som ett korthus. Därför blir det särskilt intressant att se litet närmare på det stora engagemang som de anställda som kommer att tillhöra banverket har visat. Alla, utan undantag, som har skrivit, ringt eller besökt oss och som haft en mycket negativ syn på utlokaliseringen har betonat att det mest vansinniga i hela affären är själva tudelningen av SJ. Vid det här laget känner de också till att det enbart, under hela den tid planerna varit offentligt kända, varit vpk av alla riksdagspartier som stått på SJ-folkets sida. Vi tycker nämligen inte att det är ”ute med tåg” , som en viss professor här i landet nu hävdar — tvärtom tror vi på järnvägens utvecklingsmöjligheter som basi hela transportsystemet i Sverige. Vi har inte velat spränga SJ i bitar, men det beror inte på att vi missunnar Borlänge att få ta del av utvecklingsbara verksamheter utan på att vi anser att det är ett allvarligt misstag att inte hålla samman järnvägen. Denna vår uppfattning har dessutom mött respekt t.o.m. hos Borlänge kommunledning, som jag har haft kontakt med flera gånger. Iett av de senaste av alla de ambitiösa brev som jag fått från personalen vid SJ:s banavdelning, och som jag tror att andra ledamöter också har fått, heter det bl.a.: ”Misstaget var uppdelningen av SJ i två skilda verk. Förslaget om denna uppdelning kom från en konsult, och avsikten med den var helt enkelt att lura väljarna och skattebetalarna till att tro att järnvägsdriften i Sverige är billigare än vad den verkligen är. För detta ändamål ville den dåvarande SJ-ledningen dela upp verksamheten i två delar — en skatteoch avgiftsfinansierad infrastrukturdel , som tar på sig den kostnadskrävande delen, samt en affärsmässigt driven del, Trafik-SJ, som skenbart skulle gå med vinst, ordnad på så sätt att de avgifter denna del ska betala till Banverket för nyttjandet av banorna skulle vara lägre än de verkliga kostnaderna. — —-- I själva verket var alla tänkande människor inom SJ medvetna om att uppdelningen i det stora hela inte skulle göra järnvägstrafiken mindre Prot. 1987/88:116 <kostnadskrävande, utan snarare tvärtom. Många funktioner som nu sköts av En framtidsinriktad en gemensam organisationsenhet — — — kommer i fortsättningen att skötas av separata avdelningar, vid var sitt verk. Och de nya administrativa procedurerna för transaktioner mellan verken kommer att sysselsätta ytterligare personer. De stora reella kostnaderna — de för banunderhåll och andra tunga verksamheter — kan kanske döljas men inte ändras av att man ändrar bokföringsprinciperna.” Så säger Eva Lindberg, Solna, en av de 300 vid banavdelningen. Till henne, och hennes kolleger vill jag säga något som ni redan vet, men som jag gärna vill få med i riksdagsprotokollet: Vpk delar helt er uppfattning. Men till historien hör att den socialdemokratiska regeringen och kommunikationsdepartementet redan för ett år sedan fick med sig alla tre borgerliga riksdagspartierna på sprängningen av SJ. Det skedde efter Furbäcks och Indevos lögnaktiga propagandaoffensiv mot järnvägen. Diskussionerna ägde rum i den referensgrupp som jag sedan lämnade. De moderater som nu gråter krokodiltårar för att banavdelningens personal skall utlokaliseras, är alltså inte mycket att hålla i handen när det nykonstruerade banverket inrättas. Jag vill också avfärda myter, som spridits om de anställda vid banavdelningen. Det är helt fel att beskylla dem för att ha agerat enbart utifrån ett egenintresse. Snarare har de trampat på alltför ömma tår, när de uppvaktat riksdagsledamöter från övriga partier, tår som tillhör dem som antingen vill växla in järnvägstrafiken på de nyliberala spåren, eller som inte förstått vad hela affären handlar om. Ingen har i dag ett grepp om vad omstruktureringen kommer att kosta samhället en gång. Ingen ordentlig utredning om detta har gjorts. De direktiv som regeringen gett till den s.k. organisationskommittén har nonchalerats. Det fåtal undersökningar som hittills har sett dagens ljus lämnar mycket kvar att göra. Jag har också påtalat detta när vi på sammanträden i trafikutskottet har diskuterat de här frågorna. Helt klart är att regeringen med det spår den har växlat in på i politiken, det som kallas det gamla moderatspåret, är helt inne på att gynna den tunga landsvägstrafiken och bilismens utveckling. Det är inte svårt att läsa ut detta ur trafikpropositionen. Vi tycker att det är otroligt viktigt att påminna om detta när debatterna ständigt styckas sönder, som har skett i debatten om den här stora trafikpropositionen. Vi skall nu diskutera enbart järnvägen. Men vi menar att man alltid måste sätta in de här frågorna i ett större sammanhang. Debatten om Sverige och EG samt om Sverige, EG och transporterna har redan avförts från riksdagens dagordning. Jag vill påminna om att regeringen även i de frågorna har gått flera steg åt höger. Den litar mer på Gyllenhammar och exportföretagen än på de förutsättningar ett oberoende Sverige skulle ha. Riksdagens majoritet har trumfat igenom en linje som i praktiken också kan komma att göra det mycket svårt att driva en förnuftig trafikpolitik. Vi i vpk tillhör inte dem som tror på vare sig det visionära, som jag tycker, skräckinjagande Prometheusprojektet Scan-Link eller ”intelligenta fordon på intelligenta vägar”. jämförelse med kommunerna har helt andra möjligheter till inkomster och beskattning. Vpk har därför sagt nej till regeringens förslag att generellt lägga över ansvaret för persontrafiken på länens järnvägar till länshuvudmännen. Vi tycker att indelningen i stomnät och s.k. länsjärnvägar är ett stelbent system. Vi vill inte att man generellt beslutar detta. Däremot tror vi att det finns regioner, t.ex. storstadsregioner, där ett samarbete mycket väl kan ordnas, men inte genom det beslut som riksdagen nu kommer att fatta. Jag yrkar bifall till vpk-reservationen nr 5, som handlar om detta. Trafikhuvudmännens administrativa resurser tycker vi också måste förstärkas kraftigt, därför vill jag också yrka bifall till reservation nr 14. Jag har redan sagt att landsvägstransporter i dag gynnas på järnvägens bekostnad. Sett till samhällsnyttan borde det vara tvärtom. Järnvägen har under decennier betalat för avskrivning på återanskaffningsvärden och haft orimligt höga kostnader för infrastrukturen. Därför har också järnvägens naturliga transportuppgifter till stor del tagits över av lastbilarna, de miljöförstörande fordonen. Regeringens förslag att slopa SJ:s förpliktelse att upplåta järnvägsstationer för godstrafik är helt tokigt. Det kommer ju att ytterligare sätta fart på lastbilstrafiken. Vpk kräver i stället att driftersättningen till SJ:s godstrafik skall finnas kvar. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 15. Runt om i landet sker det märkliga ting med SJ:s förutsättningar att frakta gods. På många orter och vid många industrier river man upp industrispår, vilket självklart leder till att lastbilstransporterna ökar. Många industrier har protesterat mot detta, medan det vid en industri som jag känner till, Grycksbo i Dalarna, skett i största samförstånd med SJ. Där bygger man över de gamla industrispåren med en väg. Nu kommer alltså lastbilar att köra direkt från Grycksbo in till Borlänge. Det skall vara fint, kan man tro, för där skall ett nytt kombicentrum byggas. Men det betyder att lastbilstrafiken ökar. Det kan se snyggt ut i statistiken för Borlänge, men det stämmer illa med den fina plan regeringen har utlovat om att det skall bli mycket mer kombitrafik i landet och färre lastbilar på vägarna. Ibland slås jag faktiskt av den konspiratoriska tanken att löftena om en kraftig utbyggnad av kombitrafiken enbart är ett spel för galleriet. Hur skall jag annars tolka regeringens anpassning till EG och lastbilstillverkarnas krav på en lagstiftning som tillåter ännu högre maxvikter för de tunga ekipagen än i dag? Jag vet att herr Högsander — den chef för SJ:s gods som har avgått — ansåg att detta var ett av de största svek som socialdemokraterna har begått mot järnvägen i landet. Jag har själv hört honom säga detta. Vidare skulle jag vilja veta vad Rune Johansson och socialdemokraterna har att säga om just det faktum att han avgick med hänvisning till detta svek. Det är EG-ekipagen som skall rulla här. Det är de stora skogsindustrierna som har beställt denna lagändring. Ett ypperligt exempel på hur industripolitik, utvecklingen på transportområdet och frågan om de transnationella bolagens makt ser ut är malmtransporterna. Malmen har stått för 40 96 av allt gods på järnväg. Men malmen tillhör de basnäringar som krymper. Det gör däremot inte verkstadsindustrin, som i dag enligt uppgift skickar mer än 80 20 av sina varor med långtradare, även på långa sträckor. Lastbilen har av tradition också ansetts Prot. 1987/88:116 vara bäst vid tunga transporter. Men det är inte alls någon sanning som måste En framtidsinriktad vara evig. I stället skall det till vettiga satsningar på järnvägsteknik, tycker jag. Varför skall just landsvägstrafiken ha monopol på ”just in time” och materialadministrativa idéer. Herr talman! Jag vill passa på nu, trots att jag kommer att göra fler inlägg, att yrka bifall till samtliga vpk-reservationer. Det finns en ändring i en reservation som har skrivits tillsammans med centern. Eftersom det har blivit ett fel där, ber jag att få ta upp den i mitt nästa inlägg. Jag vill sluta med att säga att det inte får vara så i vårt land, när miljörörelsen och miljökunnandet har ökat så enormt, att det bara är de stora penningmatadorerna som skall stå för visionerna. När det gäller trafikpolitiken vet vi att ingenting är så gynnsamt för miljön, för en resurshushållning, för en hållbar utveckling, för att rädda skogen, vattnet och luften som riktigt rejäla satsningar på järnvägen. Därför, herr talman, har vpk också föreslagit 40 friska miljarder till järnvägssatsningar fram till år 2000. Det är något som de andra partierna inte har mäktat.

Herr talman! Jag brukar stillatigande finna mig i de motsägelsefulla inslag i talekonsten som Viola Claesson gör sig skyldig till, men det hon nu sade inför kammaren, och inför publik, är ett sådant hyckleri att det inte kan få stå oemotsagt. Jag tar upp frågan om banverket. Vi gick från moderat sida med på att inrätta ett banverk därför att vi dels tycker att det är principiellt riktigt att staten står för infrastrukturer i landet, dels tycker att det var ett öppet och snyggt sätt att ge statens järnvägar 1 miljard kronor mer om året än vad man förut gett på ett sätt som var dolt för skattebetalarna, nämligen genom att man skrev ner statskapital och sänkte förräntningskrav. Hade vi vetat att banverket skulle ryckas ut ur SJ:s organisation även geografiskt och flyttas till Borlänge eller till någon annan ort och därigenom skada den viktiga omstrukturering av SJ som skall trygga dess framtida utveckling, hade vi inte gått med på detta. Man sade ingenting under partiförhandlingarna om att något sådant skulle ske, och jag är fortfarande övertygad om att kommunikationsministern blev så att säga tagen på sängen i detta sammanhang och plötsligt fick finna sig i en regionalpolitisk åtgärd från de övriga i regeringen. Hyckleriet blommade särskilt väl när Viola Claesson själv sade sig vara emot banverkets etablering men i den slutliga omgången i utskottet likväl gick med på att banverket skulle flyttas till Borlänge. Om Viola Claesson hade varit principfast i sin hållning mot banverkets upprättande, skulle hon väl inte heller ha gått med på förflyttningen av det. Denna flyttning skadar ju dessutom statens järnvägar — det företag som hon så vill måna om. Herr talman! Det andra som jag reagerar mot är att Viola Claesson har ett företagsekonomiskt synsätt som är främmande för alla andra. Om ett järnvägsföretag visar mindre förlust än andra järnvägsföretag, så är det ett vinstgivande företag. Det är väl att inte Viola Claesson är konsult inom företagsamheten i näringslivet, då hade allting gått åt pipan!

Herr talman! Nu får man vara med om att moderaten Rolf Clarkson går upp och försvarar regeringspolitiken utom i en fråga, och det handlar om utlokaliseringen. Jag vill kort och gott säga till Rolf Clarkson och andra som är med och driver igenom uppsplittringen av SJ i två delar: Hade ni inte för ett år sedan kommit överens med socialdemokraterna om att spränga SJ, hade vi aldrig behövt diskutera en utlokalisering över huvud taget. Jag ägnade faktiskt ganska många minuter av mitt anförande åt detta. Däremot har vpk sagt att vi inte kan låtsas som om det över huvud taget inte skall tas ett beslut om var detta nya banverk skall ligga. Därför har vi velat vara med och ta ansvar för att det hela skulle kunna fungera. Löftena var faktiskt givna, som en utlokaliseringsfråga och en regionalpolitisk fråga, till människorna i Bergslagen och Borlänge. Det är inte vårt fel att sprängningen skedde utan det är bl.a. Rolf Clarksons. Om företagsekonomi skulle jag vilja säga till Rolf Clarkson att även om jag inte har den minsta formella utbildning därvidlag kan jag ändå så pass mycket att jag vågar mig på de ideologiska och ekonomisk-politiska resonemangen, som det är så fruktansvärt svårt att få till stånd en diskussion om i kammaren mot en massiv, alltmer högervriden majoritet i riksdagen. Jag beklagar det, men inte främst för min egen skull utan därför att det drabbar svenska folket. De nyliberala idéerna är inte bara farliga. I sina företagsekonomiska resonemang och kalkyler låtsas man inte om att det finns någonting som heter samhällsnytta. Det finns inget annat företag i världen som kan jämföras med SJ — dvs. något statligt järnvägsföretag som har delats upp. Eller kan Rolf Clarkson komma med ett enda exempel? Den avgående SJ-chefen Furbäck kunde det inte. Han sade att det möjligen kunde finnas något liknande i USA. Detta är en vansinnig idé. Däremot ligger det till så att av Västeuropas länder är det endast Schweiz som betalar mindre till järnvägen i landet än vad den svenska staten gör. Alltså är SJ samhällsekonomiskt det näst lönsammaste företaget på området i Västeuropa. Jag kan läsa upp siffror senare.

Herr talman! Om det sistnämnda är endast att säga att Viola Claesson forfarande finner att förluster, bara de är mindre än andra företags förluster, är vinster. Det är så inkonsekvent som man över huvud taget kan tänka sig. När det gäller banverkets etablerande var det faktiskt SJ:s koncernstyrelse som i enig trupp rådde statsmakten att göra denna uppdelning. Viola Claesson vill väl inte insinuera att den styrelse som fanns i företaget ville skada detta, utan vad koncernstyrelsen, som Rune Johansson och jag då tillhörde, ville var att rädda järnvägstrafiken i landet. Det gjorde vi genom denna uppspaltning av SJ:s organisation i en infrastrukturell del och en affärstrafikdel. Jag kan också tala om för Viola Claesson att det finns uppdelade järnvägsföretag på andra ställen. Försök hålla litet kontakt med verkligheten! Det finns sådana företag i Nya Zeeland, där de har funnits länge, och i Japan förekommer en omfattande privatisering av järnvägsföretag. Inom dessa privatiserade järnvägsföretag förbereder man uppdelningar av samma En framtidsinriktad slag som den nu aktuella, så det är inte något orimligt. Dessutom är det ett intressant experiment som vi nu ger oss in på. Det kan under alla förhållanden inte vara till skada. Detta är ett nytt grepp, och det måste ge SJ:s trafikanställda — tiotusentals personer — nya förhoppningar om en trevlig arbetsplats och om ett bra företag att arbeta i.

Herr talman! Nu börjar jag förstå hur det hela hänger ihop. Rolf Clarkson har visserligen suttit i den gamla SJ-styrelsen som helt resolut bara avpolletterades. Jag vill verkligen inte göra några personangrepp -— lika litet som Oswald Söderqvist — trots att jag känner mig nästan provocerad till det. Men jag skall alltså inte göra några sådana angrepp. Det märkliga i sammanhanget är att även om Rolf Clarkson har suttit i den styrelse som han nu beskriver som mycket ansvarsfull, så har han sagt ja till SJ:s äskanden i styrelsen och varit med om att underteckna dem varje år. Men när frågan har kommit upp här i riksdagen har han sagt nej till samma äskanden, och SJ har inte fått de pengar som begärts för reinvesteringar och investeringar. Rolf Clarkson har sagt nej precis som socialdemokraterna och representanterna för de andra partierna. Eller är det möjligen bara med socialdemokraterna som han ingått ett brödraskap, precis som han gör här i kammaren? Så till ekonomin, Rolf Clarkson. Vi ser faktiskt på frågan om förluster och vinster på olika sätt. Man kan också diskutera i olika termer. Man kan tala om vad som är samhällsekonomiskt lönsamt och vad som är lönsamt för ett privatkapitalistiskt företag. Så t.ex. skulle Volvo kunna påstå — och gör det väl också ibland — att företaget åsamkas förluster trots att det finns 25 miljarder i kassakistan, om företaget skall behöva satsa på en miljöåtgärd som kanske kan rädda människoliv på Hisingen. Vad är vinst och vad är förlust!

Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 19. SJ har under en lång följd av år varit det ständiga problembarnet i trafikpolitiken. Återkommande statliga ingripanden har endast temporärt löst de ekonomiska problemen. Inom några år har resultatkurvan, oavsett Viola Claessons uppfattning, rasat brant nedåt igen, och de avgörande strukturproblemen har kvarstått. Det beror i första hand på två saker. Först och främst har man inom SJ inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att av egen kraft överleva långsiktigt. Det betyder inte att det som gjorts har varit förgäves. Tvärtom; det som gjorts av den nuvarande regeringen — jag tänker då framför allt på 1983 års finansiella rekonstruktion och 1985 års järnvägspolitiska beslut — har varit mycket betydelsefulla steg i rätt riktning. Utan de besluten hade vi inte stått där vi står i dag. Det är min uppfattning att det här har varit fråga om en mognadsprocess inom järnvägen. Jag är övertygad om att vi nu 1988, med de förslag som finns i den trafikpolitiska propositionen, kan ge järnvägen de långsiktiga förutsättningar som behövs för att järnvägstrafiken skall utvecklas enligt kundernas önskemål och under rimliga ekonomiska villkor. Jag tror att vi kan vänta oss mycket stora och för trafikanterna positiva förändringar inom ganska så kort tid. Kombinationen av de rätta trafikpolitiska förutsättningarna och ett professionellt agerande från SJ:s sida gör att jag tror mycket starkt på SJ. Det nya banverket kommer att få huvudansvaret för infrastrukturen och dess fortsatta utbyggnad. Investeringarna skall, till skillnad från hittills, bedömas på samhällsekonomiska grunder, vilket sedan länge sker på vägsidan..Det är för tidigt att säga något om vad det kan innebära, men man skall nog inte utesluta att en hel del för samhället viktiga investeringar kan komma att prioriteras starkare än i dag. Det gäller t.ex. spår på västkustbanan, som måste till för att vi skall få ett kapacitetsstarkt järnvägssystem på 1990-talet. Även andra strategiska investeringar kan bli aktuella, t.ex. en utbyggnad av spårsystemet i Mälarregionen. Sammantaget föreslår regeringen 10 miljarder under tio år i ökade resurser för att rusta upp spårsystemet ordentligt. Även ett spår till Arlanda kan så småningom bli verklighet, men det förutsätter att inblandade intressenter är med och betalar. Det är klart — det har sagts tidigare i dag — att uppdelningen av SJ i två verk medför en del övergångsproblem — något annat vore underligt. Men jag är övertygad om att de går att lösa. Man får i sammanhanget inte glömma att det avgörande för uppdelningen — nu skall Viola Claesson lyssna! — är att SJ självt aldrig skulle kunna förränta de investeringar i bannätet som kommer att bli nödvändiga om järnvägen skall bli konkurrenskraftig på 1990-talet. Det har helt enkelt varit nödvändigt att på det här sättet låta banverket sköta infrastrukturen samhällsekonomiskt och SJ sköta driften företagsekonomiskt. En uppdelning har varit nödvändig! Jag hoppas att Viola Claesson tänker efter och försöker att förstå det beslutet. Sammanblandningen mellan samhällsekonomi och företagsekonomi i det gamla SJ har faktiskt i många fall varit anledningen till att vi inte kommit till rätta med problemen tidigare. En viktig del av den nya vägtrafikmodellen är den lokala och regionala persontrafiken på järnväg, som nu för första gången får ta över ansvaret för trafiken på järnvägarna. Nu kan man faktiskt anpassa trafiklösningarna till egna förutsättningar utan central inblandning. För att underlätta det får trafikhuvudmännen gratis ta över motorvagnar från SJ. Samtidigt satsas en stor del av det nya engånganslaget på förslag och utveckling på kollektivtrafikområdet. Ungefär 100 miljoner satsas på att ta fram en ny och lätt motorvagn, som passar särskilt bra för den typen av trafik. Jag är övertygad om att man i flera fall kommer att möta ett både aktivt och positivt engagemang från trafikhuvudmännens sida för att behålla och vidareutveckla järnvägstrafiken ute i länen. Samtidigt skall man vara på det klara med att länsjärnvägarnas framtid i stor utsträckning beror på hur godstrafiken på de banorna utvecklas. Det beror inte bara på SJ och näringslivet i berörda regioner utan också på i vilken utsträckning man i resp. län vill satsa pengar på att rusta upp banorna. Det Prot. 1987/88:116 = blir enligt den nya trafikpolitiken länsstyrelserna som inom ramen för det nya 6 maj 1988 länstrafikanslaget har att välja mellan investeringar i länsvägar, i länsjärnvä ST GG — — — gar och i kollektivtrafikanläggningar. Här är det fråga om mycket stora pengar. Det är redan andra året 970 milj.kr., vilket som jag ser det ger järnvägen en stor chans. I motsats till Rune Thorén har jag redan från en del håll ute i landet hört beklaganden över att man hamnat i stomnätet och inte i länsjärnvägsnätet; man bedömer att investeringsmöjligheterna där är större än om man hamnar i en liten bana i stomnätet. Herr talman! Eftersom jag då är inne på godstrafiken vill jag med glädje konstatera att alla här i kammaren är överens om den mycket kraftiga satsning som nu föreslås ske på kombitrafiken. Jag tror att målsättningen på 10 miljoner ton fram till sekelskiftet är möjlig att klara på egna meriter. Jag skulle kanske ha rekommenderat Rune Thorén att läsa Lars Asklunds utredning angående underlaget för kombitrafik. Jag har inte så stor förståelse för er reservation som går ut på att vi redan 1995 skall ha 10 miljoner ton. Problemet nu är hur man skall kunna attrahera inrikesgodset — det är där den stora potentialen finns. Hittills har man inriktat sig på kontinenttrafiken. Enligt vad jag har förstått har såväl SJ som åkerikedjan och speditörerna uppfattat de politiska signalerna att kombitrafiken måste utvecklas för att man skall åstadkomma en bättre miljö, ökad trafiksäkerhet och minskat vägslitage. Nu får man chansen att leva upp till det. Jag är övertygad om att det här blir ett av de mest strategiska affärsområdena inom SJ under 1990-talet. Herr talman! När man ser det stora antalet reservationer — 50 stycken — kan man lätt få intrycket att oenigheten är mycket större än den egentligen är. Även om ett par av debattörerna här i kammaren försökt blåsa upp motsättningarna är det faktiskt så, som bl.a. Rune Thorén sade, att utskottet när det gäller alla de övergripande frågorna är enigt med undantag för kommunisterna, som säger nej till praktiskt taget allt. Ungefär hälften av alla reservationer gäller insatser i enskilda projekt eller åtgärder som SJ självt har att besluta om. Riksdagen har som princip att inte ta ställning i sådana frågor, och riksdagen vidhåller den uppfattningen. Jag avser därför att inte närmare kommentera de reservationer i vilka det tas upp enskilda projekt. Noterbart är också att man inte ens den när gången har lyckats åstadkomma en enda gemensam borgerlig reservation. Det visar hur splittrad bilden är. Men man ställer ändå upp på de stora riktlinjerna rakt över. Ett av de partier som allra tidigast drev kravet om en vägtrafikmodell var vpk. Nu är det vpk som ställt sig utanför. Vpk har tydligen inte begripit att man inte kan driva ett företag med två olika ekonomiska system. När det sedan gäller anslagen är det svårt att ange hur stor satsningen i regeringens förslag är, men jag är helt övertygad om att den ekonomiska I satsning som regeringen nu gör på järnvägen innebär den största satsning som regeringen någonsin har gjort. Den är svår att få ett grepp om, beroende på att det är ett helt nytt system. Detta framgår kanske också av det faktum I att det är en total enighet vad gäller anslagsfrågorna i riksdagen. Det är bara I 26 moderaterna som ställer sig på sidan, som vanligt. Jag har under tidigare år i haft sifferexerciser med Rolf Clarkson, där jag kanske har rekommenderat era skrivare att ta några kurser i matematik. Jag skall inte göra det i år. Jag skall bara notera att moderaternas anslagsförslag innebär en minskning medi runda tal 600 milj.kr. till järnvägsverksamheten. Det är inte svårt att räkna ut effekten, om moderaterna skulle få gehör för sina förslag till anslag. En stor riksdagsmajoritet har däremot ställt sig bakom tanken att samhället skall ha ett ansvar för järnvägen, även där den inte är företagsekonomiskt lönsam, på det interregionala nätet. Det är en mycket stor riksdagsmajoritet som står bakom uppfattningen att samhället skall köpa tjänster av regionalpolitiska skäl. Det har vi nu också fortsatt med. Herr talman! När det slutligen gäller avgiftssystemet, som ingen har tagit upp, skall jag villigt tillstå att trots att utskottet har tagit bort avgiftsklass ITI kan det vid tillämpningen eventuellt bli vissa snedsitsar. Utskottet skriver därför också att regeringen bör vidta de korrigeringar som kan vara erforderliga när vi har fått litet erfarenhet. Av den anledningen begriper jag inte hur man i detta läge har lyckats åstadkomma tre olika reservationer på det här avsnittet. Låt oss i stället vänta och se och skaffa oss litet mera erfarenhet av hur avgiftssystemet slår, innan riksdagen hoppar in och korrigerar någonting som man inte har erfarenhet av och som inte ens har trätt i kraft. Jag vädjar om att vi skall ha detta i åtanke. Herr talman! Jag har här kortfattat och utan att gå in i detalj på det komplicerade materialet försökt att ge en någorlunda heltäckande bild av hur utskottsmajoriten ser på järnvägspolitiken och dess framtid inför 1990-talet. Jag tror nämligen inte att debatten vinner på att vi vecklar in oss i en mängd teknikaliteter. Jag anser också att det är så stor enighet bakom detta betänkande att även debattklimatet skulle vinna på om man kunde hålla sig på en någorlunda lugn och sansad nivå. Med det anförda yrkar jag än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det Rune Johansson sade om den massiva gemenskapen mellan partierna när det gäller inställningen till SJ:s verksamhet är riktig. Även från moderat sida vill vi ha en livskraftig järnvägstrafik i landet. Det betyder att vi således är med på att SJ delas upp i ett affärsverk och ett banverk. Vi är också med på att man nu etablerar ett stomjärnvägsnät och att man har ett länsjärnvägsnät. Det är således viktigt. Vår strävan, och vad vi ser fram emot, är emellertid att vi skall få ett så vitalt och väl etablerat SJ-åkeri i landet att det åtminstone kan gå ihop. Det är således den gemensamma nämnaren för oss. Det är där vi skiljer oss från framför allt vpk, som inte ser några som helst kostnadshinder för sina strävanden. Det är riktigt att vi vill göra de besparingar på uppemot 600 miljoner som Rune Johansson beklagar sig över. Man får emellertid inte glömma bort att vi anger alternativa finansieringsformer. I stället för att låta skattebetalarna stå för huvuddelen av pengarna, vill vi att man skall finansiera det hela genom att SJ säljer ut vad som finns i tillgångar. Detta skall lämpligen ske etappvis och i lugn och harmonisk ordning, så att man gör affärerna på ett bra och riktigt sätt. Man skall också få låna till offensiva satsningar, osv. De skillnader som En framtidsinriktad då återstår, Rune Johansson, är av mer kosmetisk karaktär och ingår i vårt övergripande besparingssystem.

Herr talman! Jag kan instämma i Rune Johanssons konstaterande att det råder stor enighet om huvudriktlinjerna. Jag beklagar än en gång att vi inte kunde komma överens när det gällde banverkets utlokalisering. Det är den enda allvarliga fläcken på denna mantel. Det kommer nog att bidra till att utvecklingen på SJ:s sida när det gäller den tekniska delen och när det gäller säkerhetsarbetet kommer att försenas och allvarligt påverkas av denna lokalisering. Vi har emellertid anledning att återkomma till denna fråga. Jag tror dock att det är viktigt att göra det konstaterandet att vi genom olyckliga omständigheter har hamnat i ett motsatsförhållande. Frågan om finansieringsformerna och om man skall använda andra finansieringsformer än skattemedel, talade Rune Johansson inte mycket om. Det kan jag inte förstå. I utskottets skrivning finns det ändå en antydan om att socialdemokraterna är beredda att när det gäller projektet kring Mälaren acceptera att även andra intressenter än staten skall vara med och finansiera. Varför anger då inte Rune Johansson en riktlinje här som säger någonting om de kommande alternativen? För att bara ta ett exempel så tänker jag på snabbtågsförbindelsen från Stockholm till Sundsvall. Det skulle vara hälsosamt och bra om Rune Johansson kunde deklarera socialdemokraternas uppfattning när det gäller finansieringen på det här området. Kan vi förvänta oss att socialdemokraterna accepterar andra intressenter än samhället, t.ex. privatfinansiering? Jag beklagar att Rune Johansson helt i förbigående och mycket ointresserat talade om Arlandabanan. Han sade att investeringar i det här fallet kan bli aktuella inom en överblickbar framtid. Bl.a. SJ-ledningen och SAS ledningen har på ett mycket bestämt sätt deklarerat sin uppfattning när det gäller Arlandabanan. Varför delger man då inte också från socialdemokratiskt håll sin syn på dessa frågor? Varför nalkas man dessa frågor så misstänksamt? Här är ett tillfälle där man genom andra finansieringsformer skulle kunna hjälpa SJ att göra sina insatser i andra delar av landet.
Herr talman! Banverket får vi tillfälle att diskutera vid ett senare tillfälle. Det är bättre att ta den debatten då. Rune Johansson säger att det är folk som beklagar att de kommer att tillhöra stomlinjenätet. Ja, jag tror att Rune Johansson har rätt. Han säger vidare att vårt förslag till kombitrafik är för högt och att regeringens förslag är vad man orkar klara av. Jag tror också att Rune Johansson har rätt i det. Hur kan jag säga så? Jo, med de socialdemokratiska förutsättningar som Rune Johansson har är det rätt. Det är därför som vi från centerpartiet säger att det inte räcker med en miljard om året. Man måste göra satsningar på infrastrukturen. Om vi inte gör det kommer vi i stället ha museijärnvägar år 2020. Vi måste göra satsningar, så att SJ och länsbolagen har en chans när det gäller både godstrafiken och persontrafiken. Med våra förutsättningar är vår målsättning när det gäller kombitrafiken riktig. Detsamma gäller frågan om stomlinjenätet. Nej, Rune Johansson, det räcker inte bara med att vilja, man måste också kunna.